Svar på interpellationer Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen avskaffar avkastningskravet på SJ och i stället låter överskott användas till investeringar och lägre priser. Han har vidare frågat om jag avser att verka för att regeringen uppdrar åt SJ att åter börja sälja och marknadsföra internationella tågbiljetter. Slutligen har Jonas Sjöstedt frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att de internationella tågförbindelserna, inklusive nya nattåg, utvecklas av SJ. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att fler väljer tåget. Därför har regeringen ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder kronor per år 2016-2018, och inom kort presenterar regeringen en ny nationell transportplan med en utökad ram på 622,5 miljarder kronor. Men även SJ AB spelar en central roll för ökat tågresande. I det sammanhanget vill jag nämna att vi på SJ AB:s årsstämma nyligen fattade beslut om att ändra i bolagsordningen och ge SJ AB ett förtydligat uppdrag, som bland annat tar sikte på att bolaget ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen. Tack vare att SJ går bra kan bolaget också investera 9 miljarder kronor i sin fordonsflotta, varav 3,5 miljarder kronor i uppgraderade snabbtåg. SJ AB verkar i dag på en fullt avreglerad och konkurrensutsatt marknad. Att, som Jonas Sjöstedt önskar, helt ta bort avkastningsmålet skulle kunna snedvrida konkurrensen samt strider mot EU:s statsstödsregler. Avsaknad av marknadsmässiga avkastningsmål strider också mot riksdagens övergripande mål med bolagsförvaltningen, det vill säga ett långsiktigt hållbart värdeskapande för staten. Vad gäller försäljningen av internationella tågbiljetter upphörde SJ AB mycket riktigt med detta främst på grund av låg efterfrågan, låg lönsamhet och betungande administration. SJ AB bedömer löpande möjligheten och den affärsmässiga rimligheten i att tillhandahålla och marknadsföra internationella tågbiljetter. Många av Europas nattågslinjer har tyvärr avvecklats under de senaste åren. SJ AB gör därför i nuläget bedömningen att en satsning på att starta upp internationell nattågstrafik inte ryms i den nuvarande affärsplanen.
Fru talman! Tack, näringsministern, för svaret! Den här debatten handlar om Statens järnvägar, men den handlar lika mycket om klimatfrågan. Om vi inte får över godstransporter och persontransporter från lastbilar och personbilar men också inrikesflyget till järnväg kommer vi inte att klara klimatmålen. Många vill åka tåg. Ett av problemen för tågtrafiken i Sverige, som har plågats av förseningar och bristande pålitlighet, är att tågtrafiken har ökat så mycket. Vi saknar spår i dag, och SJ saknar tåg i dag. Vi har ett bristande underhåll på grund av år av bristande investeringar i järnvägsunderhållet. Vi behöver alltså stora investeringar. Vi behöver nya spår. Vi behöver ett sammanhållet statligt underhåll. Vi behöver ett Statens järnvägar som kan expandera och som kan bli pålitligt. Därför vill vi att SJ ska ha ett tydligt uppdrag att köra tåg i hela landet, att vara folkets järnväg, att hålla nere priserna och investera i nya tåg. Men statens krav på SJ är i grund och botten bara ett i dag. Det är att man ska leverera vinst till staten. Regeringen verkar inte ha någon direkt synpunkt på vad SJ ska göra i övrigt, utan man ser det ungefär som vilket företag som helst. SJ är en nyckel till att öka tågtrafiken för personer och därmed klara klimatmålen. Vi kan också se att de privata aktörerna bara är intresserade av att plocka russinen ur kakan. Det finns bara ett företag som kan ta ett nationellt ansvar för att det går att åka tåg från Abisko till Malmö i Sverige, och det är Statens järnvägar, och detta ansvar menar vi att de ska ta. Jag saknar därför visioner från regeringen. Jag saknar en tanke. Staten och ytterst det svenska folket är ägare till Statens järnvägar. Vad vill man att det här företaget ska bli? Hur ska det bidra till att klara klimatmålen? När vi nu ser hur klimatet snabbt förstörs måste man kunna ompröva gammalt, förlegat tänkande och ta till sig nytt. Det innebär att målet för de statliga företagen också måste vara att minska klimatutsläppen. Om man tar bort avkastningskravet från Statens järnvägar - företaget går ganska bra - har man större möjlighet att hålla nere priserna och att göra ännu fler investeringar. Det är precis det som vi behöver. Regeringen säger då att det bryter mot policyer och mot de krav som ställs på svenska företag. Ja, men ändra dem då! Klimatet kräver ju det; vi lever i den tiden. Man säger att EU:s regelverk inte tillåter detta. Men det finns ju mängder av statliga järnvägsföretag som inte levererar någon vinst till staten. Det går tydligen utmärkt i andra länder. Om det är så att man inte vill utmana Europeiska unionen, vilket jag tycker är fullt rimligt att göra i det här fallet, kan man väl sänka avkastningskravet och sätta ett symboliskt avkastningskrav, för det som är på Statens järnvägar är ganska högt. Och det är pengar som i stället skulle kunna gå till billigare biljetter, bättre service och mer trafik. Det handlar om vad man vill, om man faktiskt är beredd att ta konsekvensen av att klimathotet är på riktigt. Då menar jag att Statens järnvägar ska ges förutsättningar att bidra till att vara en stor del av lösningen. Vi kan ge SJ bättre förutsättningar. Vi kan få ännu fler att ta tåget. Men då måste tåget bli billigare än alternativen. Vi gör en del på beskattningssidan. Men att ta bort avkastningskravet är också ett sätt att få även studenten med dålig ekonomi och även den som inte tjänar så mycket att faktiskt ha råd att åka tåg i stället för buss och ibland inrikesflyg. Det är dags att ge klimatfrågan den tyngd som den förtjänar.
Fru talman! Tack, Jonas Sjöstedt, för en viktig interpellation som handlar om ett av statens viktigare bolag! SJ är ett bolag vars hela affärsidé egentligen är att bidra till de klimatpolitiska och transportpolitiska målen. Ju fler människor som tar tåget, desto bättre är det för miljön. Det är hela affärsidén med SJ. SJ gör ju ingenting annat än att försöka expandera sin verksamhet och därmed göra att fler människor tar tåget i stället för bilen, bussen eller flyget. Det som i dag hindrar SJ från att växa är mycket de problem vi haft med eftersatt underhåll under en väldigt lång tid, vilket fortfarande skrämmer bort många människor från att ta tåget, och att tågen inte alltid går i tid. Där har vi, med hjälp av samarbete med Vänsterpartiet, gjort kraftfulla insatser under den här mandatperioden, och vi kommer att fortsatt behöva investera i det som ger förutsättningar för SJ att fungera. Men det handlar också om behovet av nya och moderna tåg som gör att fler människor känner att det är värt att ta tåget i stället för bussen. Det är en sak att Vänsterpartiet alltid vill mycket, och det är jättebra. Det är en del av politiken att man vill mycket. En annan sak är att man ska titta på vad som görs och vad som händer just nu. Då vill jag bara upplysa om att SJ aldrig under sin 160-åriga historia har investerat så mycket som de gör i dag. Det har att göra med att allt fler väljer att ta tåget. Det går bra nu, och man fyller tågen. Då kan man bygga på med en vagn och till och med öppna nya linjer om det finns tågläge och kapacitet för de tider som folk vill åka. Det går alltså bra för SJ, och det gör att man satsar totalt 9 miljarder kronor över sex år för att förnya sin fordonsflotta. Bland annat satsar man 3 1⁄2 miljard på uppgraderade snabbtåg som verkligen utmanar de bilburna transporterna på allvar. Vi har sett att X2000-tågen har tagit mycket trafik och fortsätter att växa kraftigt. Nu gör man en satsning på X2000-tåg på fler platser och uppgraderar hela tågsystemet, vilket är viktigt. Är det bra att SJ går starkt ekonomiskt? Ja, det är det, för när SJ går ekonomiskt starkt är det möjligt för SJ att göra dessa investeringar. Vi hade inte sett dessa investeringar om SJ hade haft ett svagt bokslut. Vi har ekonomiska mål för SJ, men vi väljer att inte ta ut allt som de ekonomiska målen gör gällande. Vi tycker att det är viktigt att SJ har både muskler och marginaler att kunna genomföra sin affärsplan framöver. Vad gäller prissättningen ska jag inte gå in på allt, men det är inte vi politiker som sätter biljettpriset. Som Jonas Sjöstedt vet har SJ sedan ganska många år en modell där priset varierar. När det är tomt på tåget är det billigare att åka tåg, men ju fullare tåget blir, desto dyrare blir det. Detta betyder att till exempel studenter, som har lite större möjlighet att planera sin tid, kan ta ett tåg som inte är så fullt och då få en billigare biljett. Sedan denna prismodell infördes har SJ gått från att vara ett bolag med konstant underskott och ständiga diskussioner om hur man skulle klara ekonomin till ett bolag som i dag kan göra dessa investeringar. Det finns två sidor av detta. Vill vi att tåget i framtiden ska ta större plats och vill vi kunna erbjuda fler att åka tåg måste dessa tunga investeringar komma till stånd, och nu gör vi de största investeringarna någonsin. Det är ganska kul att vi har en mandatperiod när vi diskuterar hur bra det går för de statliga bolagen.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Det är utmärkt och också nödvändigt att SJ går bra ekonomiskt. Ännu bättre för SJ vore det om man fick använda hela vinsten för återinvesteringar. Då skulle man kunna köpa nya tåg, öka resandet och investera för framtiden, vilket är bra om man även i framtiden vill ha god lönsamhet. De ekonomiska argumenten talar alltså för att inte plocka vinstpengar ur bolaget utan låta dem gå tillbaka till resenärerna på olika sätt. Det handlar också om långsiktighet. SJ satsar mycket, men åker man tåg i Tyskland eller Frankrike märker man att SJ ligger efter. Det går snabbare, servicen är bättre och tågen är nyare. Ska man vara ärlig har X2000 några år på nacken. Mycket behöver göras, och vi menar att SJ ska få förutsättningar att göra det. Det gäller också den internationella tågtrafiken, som tyvärr har gått ned kraftigt medan utrikesflyget ökar. I Sverige orsakar flyget i dag lika mycket utsläpp som privatbilismen. Glädjande nog vill allt fler människor åka tåg internationellt, men de märker att det är svårt att boka biljetter, ofta dyrare än flyget och tar alltför lång tid. Så länge det är så kan vi inte räkna med att de flesta svenskar väljer att ta tåget till kontinenten - även om trycket ökar kraftigt, vilket är glädjande. Trenden håller dock på att vända. Det österrikiska tågbolaget ÖBB driver med stor ekonomisk och trafikmässig framgång nattågsverksamhet över stora delar av Europa. I Sverige har det också vänt. Vi räddade nattågslinjen till Skåne, som nu har bättre trafik. Vänsterpartiet förhandlade fram att nattågen till Jämtland blir kvar, och det gäller att få upp beläggningen på dem också. Om några år är en fast förbindelse över Fehmarn Bält färdig. Då kortas restiderna till kontinenten. I framtiden är det fullständigt rimligt att Mikael Damberg och hans barnbarn kliver på tåget i Stockholm, äter middag på väg genom Östergötland, går och lägger sig och sedan vaknar i Amsterdam, Paris eller Berlin nästa morgon. Det är när tågen fungerar så och det inte är för dyrt som människor kommer att välja att åka tåg. Det är helt nödvändigt för klimatet att vi gör detta möjligt, och när det är helt nödvändigt och förutsättningarna ökar för att göra det ska vi också säga till SJ att vi vill att SJ bidrar till detta tillsammans med andra järnvägsbolag. Detsamma gäller biljettförsäljningen. Det är ganska orimligt att jag kan köpa en biljett från Falkenberg till Bremen på den tyska järnvägen Deutsche Bahns hemsida men inte på SJ:s hemsida. Det är ju moderna datasystem, så varför samarbetar inte SJ med Deutsche Bahn eller med den polska eller franska järnvägen? Det är både orimligt och obegripligt att SJ inte säljer internationella järnvägsbiljetter. Ska man ut och tågluffa, vilket allt fler vill, får man köpa tågluffarkort och boka platsbiljetter någon annanstans. De små resebyråer som gör detta har nu så mycket att göra att de knappt klarar av det. Det borde vara en självklar del av SJ:s uppdrag att öka även den internationella tågtrafiken. Men då måste vi ha en regering med socialdemokrater och miljöpartister som vill det, som säger till SJ att man önskar att SJ gör detta och som ser att trenden har vänt och säger: Bidrar vi till detta kan vi ha en ansvarsfull klimatpolitik och göra det enklare och billigare att resa framöver. Jag efterlyser helt enkelt lite visioner och tankar om hur det ska se ut om 15 år och om 20 år, inte bara att regeringen är en trött men effektiv förvaltare av statliga företag.
Fru talman! Vi är en aktiv och ganska professionell förvaltare av statliga bolag, vilket har lett till att vi var och varannan vecka står i kammaren och diskuterar varför det går så bra för de statliga bolagen, varför de gör rekordstora investeringar och varför de ger stora utdelningar till staten som bidrar till att vi kan satsa på sjukvård, poliser och annat som Jonas Sjöstedt och jag tycker är viktigt. Det är en annan situation nu, för när man förvaltar de statliga bolagen korrekt och bra blir de starka och klarar av de investeringar som krävs för framtiden. Jag vill ge Jonas Sjöstedt rätt i att det har varit en tråkig utveckling för de internationella tågförbindelserna och tågresorna. SJ har lagt ned en del av sin verksamhet, och det har många internationella bolag också gjort. Men jag tror att Jonas Sjöstedt har rätt i sin framtidsspaning att det kommer att bli bättre framöver. Varför lade SJ ned en del av denna verksamhet? Jo, för att den var mycket olönsam och för att det var mycket administration för en verksamhet där efterfrågan saknades. Man kan inte bara utgå från vad man hoppas och tror om framtiden eller hur saker och ting skulle kunna se ut i Vänsterpartiets glädjebild av framtiden, utan man måste utgå från vilka resenärer som finns och hur man kan övertyga dem att välja dessa resor framöver. I dag kör SJ mot Narvik, Oslo, Kastrup och Köpenhamn. Trafiken till Oslo har ökat enormt, och sedan länge kör man till Köpenhamn. Man har inventerat möjligheten till expansion, framför allt i de nordiska länderna, och gjort en del satsningar på det de senaste åren och fortsätter att titta på det. Nattågen till Europa har inte varit särskilt lönsamma på länge, och därför har de minskat. Det är mer logiskt att ha mer egen biljettförsäljning när man har mer egen verksamhet som går över gränser; det hänger ihop. Man hade också låg efterfrågan, svag lönsamhet och tung administration. När jag talar med SJ säger man att man kontinuerligt tittar på detta. Det kan kännas tråkigt att behöva boka sina biljetter på en annan hemsida än SJ:s. Men SJ har ju länkar på sin hemsida till de hemsidor där man kan boka Interrailbiljetter och annat, så det är bara ett klick bort, så att säga. Detta kan man alltid diskutera, men SJ gör över tid bedömningar om man ska ha denna tjänst eller inte. I sitt första anförande tog Jonas Sjöstedt upp något viktigt som vi inte får missa, godstrafiken. Den är ett misslyckande. Persontrafiken ökar starkt, men godstrafiken på tåg har haft stora problem och utmaningar. Inte minst gäller det Green Cargo. Det är inte ett bolag där vi har sett en vändning ekonomiskt och där det går stabilt, utan man har haft underskott i verksamheten sedan 2013 eller så. Nu gör vi en del i budgetsammanhang för att underlätta och stödja en bättre utveckling, för en av de stora klimat och miljöfrågorna är att vi i framtiden ska använda vårt järnvägsnät mer för godstrafik. Vi gör en genomlysning av Green Cargos både kortsiktiga och långsiktiga strategi, av vilka vägval man kan göra och hur vi kan stödja Green Cargos utveckling framöver. Det är viktigt för klimatet att vi lyckas med detta.
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag är enig vad gäller godstrafiken - den är värd sin egen debatt så småningom. I dag, när man köper en flygbiljett, har man ett antal sajter där man kan gå in och jämföra priser över Europa, mycket enkelt. Men om man köper en tågbiljett är det svårt och krångligt och ofta extra avgifter från resebyrån. Jag menar att detta självklart borde vara en uppgift för SJ. Om jag vill åka till Bergen i Norge kan jag köpa en biljett till Oslo, men jag kan inte knappa in Bergen och köpa biljetten på SJ:s hemsida. Det är självklart att SJ ska få i uppdrag att samarbeta med andra järnvägsbolag för att göra det enkelt att ta tåget. Man ska också kunna få rabatter som finns i andra länder. I grunden handlar detta om synen på de statliga företagen och om vi inser att det är en ny tid då klimatet måste komma först och att till och med den heliga lönsamheten kan ifrågasättas ibland därför att det faktiskt är viktigare att klimatet får gå före, att vi måste dra bort fossila investeringar från AP-fonderna, att Vattenfall inte kan sälja kolgruvor till skurkföretag och att SJ måste ha som mål att öka den internationella tågtrafiken. Det är kanske där - i synen på detta - som skiljelinjen går mellan socialdemokrater och miljöpartister i regeringen och Vänsterpartiet. Om 30 år sitter du kanske på direkttåget till Bryssel med barnbarnen och de frågar dig: Vad gjorde du, Micke, när det vände för klimatet? Gjorde ni allt ni kunde? Då hoppas jag att du kan svara: Vi gjorde allt vi kunde. Vi lade om politiken. Vi lät klimatet komma först. Det skulle vara så tråkigt om du skulle behöva svara dina barnbarn, när ni åker i väg på tåget: Nej, vi följde ägarpolicyn. Det var viktigare. Vi ville inte utmana EU:s marknadsliberala dogmer, och det är ändå avkastningskraven som är det viktigaste i slutändan. Jag tror inte att detta håller som svar till barnbarnen när ni susar fram över Östgötaslätten på väg till Bryssel eller Berlin.
Fru talman! Det är nog så att Jonas Sjöstedt och jag har olika syn på hur man bedriver en effektiv och framgångsrik klimatpolitik. Olönsamma statliga bolag bidrar inte till klimatutveckling. Det är ekonomiskt starka bolag som SJ, som gör de största investeringarna i sin 160-åriga historia just nu, som bidrar till klimatpolitiken. Att Vattenfall i dag är ett starkare bolag när vi har sålt kolkraften och det inte har öppnats nya kolgruvor i Tyskland, som några påstod skulle hända, är rätt utveckling för Vattenfall liksom att fokusera på den gröna omställningen och göra stora investeringar i ny energi som bidrar till denna omställning. Starka bolag som SJ, Vattenfall och, i framtiden, Green Cargo kommer att vara helt nödvändiga beståndsdelar i den gröna omställningen, men då får man inte ta lätt på lönsamhet. Man måste se till att bolagen är skötta på ett bra sätt så att de orkar och klarar av att göra de investeringar som klimatet behöver. Jag ser fram emot att SJ kommer att göra fler investeringar och öppna nya möjligheter för människor att ta tåget i stället för flyget eller bilen. Det är jag helt säker på att SJ kan göra när vi sköter SJ på ett klokt och ekonomiskt sätt.